Herr talman! Det år som ligger bakom oss har i sanning varit ett dramatiskt år i Europas historia. När vi förra året närmade oss vår julavslutning befann sig de östeuropeiska länderna mitt uppe i sin frigörelseprocess. De hemska nätterna i Bukarest låg då fortfarande framför oss. Sedan dess har tragiska händelser inträffat, men ännu mycket fler glädjande. Vi kan se fram mot ett Europa präglat av fred, samarbete och demokrati. Integrationsprocessen i Västeuropa är en lika betydelsefull utvecklingsprocess, som också den på ett grundläggande sätt ändrar förutsättningarna för Europas utveckling. Självfallet måste också den dramatiska händelseutvecklingen och de stora omvälvningar som vi ser i vår världsdel nödvändiggöra ett nytänkande i svensk Europapolitik. Det är givet att en av de stora utmaningar som vi står inför är att finna den roll Sverige skall spela i det nya Europa som växer fram inför våra ögon. Detta är självfallet en viktig bakgrund till den debatt som vi skall föra i dag. Det sätt på vilket regeringen aktualiserade den stora frågan om svenskt medlemskap i EG var därför litet trist. Regeringen förde som en fotnot i ett ekonomiskt krispaket fram förslaget att Sveriges riksdag skulle göra ett positivt ställningstagande till förmån för ett svenskt EG-medlemskap. Att göra frågan om ett EG-medlemskap till ett sätt att försöka hejda ett valutautflöde och till ett sätt att försöka ta död på spekulationer om en svensk devalvering är inte ett särskilt värdigt sätt att ta upp en av de mest historiskt betydelsefulla frågor som vi har att hantera under detta år och de kommande åren. Det hela blev naturligtvis inte bättre av att regeringen uppenbarligen hade försummat att koordinera sitt handlande med övriga EFTA länder och t.o.m. försummat att samordna med sig de övriga nordiska länderna, vilket ju är en sedan länge etablerad och viktig tradition i vårt område. Detta är en beklaglig hantering, och Sverige har fått kritik från andra länder för detta, en kritik som jag tyvärr måste erkänna är berättigad. Det är inget tvivel om att regeringens sätt att något brådstörtat aktualisera denna fråga har ställt till med svårigheter i EES-förhandlingarna, svårigheter som vi i Sverige drabbas av men som också våra kamrater i EFTA-kretsen drabbas av. Men, herr talman, nu är tyvärr redan denna skada skedd, och frågan har ställts till Sveriges riksdag om vår inställning till en svensk medlemsansökan. Den frågan kräver trots allt ett svar. Vi i centerpartiet har givit det svaret att vi ser positivt på ett svenskt EG-medlemskap, och vi är beredda att aktivt pröva förutsättningarna för ett sådant medlemskap genom att en medlemsansökan lämnas in. Att vi nu kommit till detta ställningstagande har inte att göra med graden av Europapositivism. När Margaretha af Ugglas här i talarstolen för en stund sedan delade in partierna i Europapositiva och hittills Europanegativa visade detta på en begränsning i Europasynen som jag anser är anmärkningsvärd. Europa är naturligtvis inte bara EG, och EG medlemskap är naturligtvis inte det enda sättet att främja ett Europasamarbete. Detta har i varje fall Carl Bildt klargjort att han inser, och det vore bra om även Margaretha af Ugglas kunde få den litet vidare Europasyn som verkligen behövs. Det som har påverkat vårt ställningstagande är naturligtvis den föränderlighet som vi ser i Europas utveckling och den betydelse som den har för Sveriges roll. Vi vet ju alla att det är vår neutralitetspolitik som tidigare har varit ett avgörande hinder för svenskt medlemskap. Jag tror att det som har påverkat olika partiers ställningstaganden i denna fråga snarast är det allvar med vilket man har sett på neutralitetpolitikens betydelse.

Denna situation har i praktiken rått ända fram till i år. Nu är Europas säkerhetspolitiska läge ett annat. Det kalla kriget är avslutat, och Europas tudelning är på väg att upphöra. Warszawapakten har i praktiken brutit samman som militär allians. Man bygger upp gemensamma europeiska säkerhetslösningar, och alla samarbetar med alla. Sovjetunionen och EG sluter överenskommelser om utrikespolitiskt samarbete. Detta är en helt ny situation. Möjligheten att delta i EG-samarbetet som medlem och ändå behålla den utrikes och säkerhetspolitiska obundenhet, som är en förutsättning för en trovärdig neutralitetspolitik har förbättrats på ett radikalt sätt. Detta konstateras i utrikesutskottets betänkande och har varit avgörande för att vi nu kan tänka oss ett svenskt medlemskap i EG. Vi medverkar nu till att regeringen får en fullmakt att lämna in en medlemsansökan, men det sker naturligtvis inte villkorslöst. Vi slår för det första fast att ett medlemskap med bibehållen neutralitetspolitik är eftersträvansvärt. Det här innebär naturligtvis att förutsättningarna ändras om EG-samarbetet skulle utvecklas i riktning mot ett bindande, förpliktigande utrikespolitiskt samarbete, om vi skulle tvingas in i utrikespolitiska positioner och ställningstaganden mot vår vilja, eller om EG-samarbetet skulle utvecklas mot ett militärt samarbete. För det andra har vi slagit fast -- och också fått utrikesutskottets stöd för -- att vi måste avvakta resultatet av förhandlingarna mellan EG och EFTA-staterna, EES-förhandlingarna, som ändå är alternativet till ett medlemskap. Vi bör också väga in resultaten av EGs båda regeringskonferenser om en politisk resp. monetär union. Om man skall söka medlemskap i en förening är det naturligt att ta reda på hur föreningen ser ut och hur den verkar innan man söker medlemskap. Vi kan notera att den uppfattningen delas av utrikesutskottets majoritet. För det tredje har vi satt som villkor att regeringen skall återkomma till riksdagen när det gäller uppläggningen av de förhandlingar som skall föregå ett medlemskap så att riksdagen där får ett avgörande inflytande. Även på den punkten har vi fått stöd från utrikesutskottet, vilket vi noterar med tillfredsställelse. När Sverige lämnar in en medlemsansökan, vilket mycket väl kan ske under nästa år om utvecklingen går åt rätt håll, är det början på en process som naturligtvis kommer att ta lång tid. En del befarar att riksdagens beslut i dag kommer att innebära att svenska folket inte får möjligheter att påverka utvecklingen, att riksdagens beslut så att säga kör över svenska folket, men så är naturligtvis inte fallet. Det här är början på en process som kan leda till ett svenskt medlemskap tidigast i slutet av 1994 eller i början av 1995. Vi kommer att ha två allmänna val innan vi kommer så långt. Vi tycker att det är viktigt att vi utnyttjar tiden till att noga analysera fördelar och nackdelar med ett EG-medlemskap och till att föra ut en massiv information till svenska folket. Alla måste få en chans att sätta sig in i vad ett EG-medlemskap och vad alternativen skulle innebära. Vi utesluter inte heller en folkomröstning, om det visar sig finnas många delade meningar i folkopinionen när det blir dags för ett definitivt ställningstagande. Det var vad som skedde i Danmark, där svaret blev ja, och i Norge, där svaret blev nej. En folkomröstning skall ske i ett skede då vi har ett färdigförhandlat förslag att ta ställning till. När vi skall ta ett så stort steg som ett EG-medlemskap skulle innebära är det viktigt att det stöds av en upplyst och en medveten folkopinion. Det måste finnas en grundlig demokratiskt förankring i ett beslut med den här stora räckvidden. Herr talman! Det är vår förhoppning att debatten om våra relationer till EG nu skall gå in i ett något sakligare skede. Det får inte bara bli en primitiv jaeller nej-debatt, som hittills varit fallet. Vi måste verkligen få en diskussion i Sverige som belyser alla de fördelar och alla de problem som kan vara förenade med ett EG-medlemskap. Jag noterar med tillfredsställelse att processen redan har börjat. Man kan redan nu se att vi får en mer nyanserad debatt om EG-medlemskapets innebörd. Det tycker jag är värdefullt. Vi i centerpartiet är beredda att aktivt bidra till detta. Det behövs som grund för ett sådant viktigt avgörande. I betänkandet behandlar vi också en rad frågor som gäller EES-förhandlingarna. Centern har fogat några reservationer till betänkandet. Jag skall inte gå in på reservationerna i detalj. Deras innehåll framgår av texten i betänkandet. Jag vill bara konstatera att alla gäller krav på att vi skall hålla en hög profil när det gäller frågor som rör miljö och livskvalitet. Jag vill yrka bifall till en av dessa reservationer, nr 14, som handlar om vikten av att vi inte exporterar kärnteknologi efter det att ett EES-avtal slutits. Ett av syftena med våra reservationer är att vårt land måste bibehålla en hög ambitionsnivå på dessa områden, också när det aktivt skall delta i en Europaintegration. När det gäller framtida medlemskapsförhandlingar måste utgångspunkten vara att vår höga ambitionsnivå på det miljömässiga och det sociala området skall bibehållas och vidareutvecklas också i framtiden. Det tror jag är möjligt. Det är också viktigt att vi diskuterar vad vi vill med Europas utveckling. Jag vill för vår del betona vikten av att vi arbetar för en vidare europeisk gemenskap, en alleuropeisk gemenskap, men samtidigt ett Europa som är öppet mot omvärlden. Ett Europa som för en politik präglad av solidaritet med de fattiga länderna i tredje världen. Ett Europa som sätter livskvalitetsvärden och sociala värden högt och ett Europa som sätter miljön, de ekologiska grundförutsättningarna, som utgångspunkt för sin utveckling. Det är vad vi anser vara eftersträvansvärt i arbetet för framtidens Med undantag för den reservation jag redan har yrkat bifall till yrkar jag i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tycker att det vore bra om vi kunde stöka undan uppdelningen i Europapositiva och Europanegativa partier redan från början. I flera av de debatter vi har haft här i riksdagen hade vi kunnat undvika den typen av diskussion. Jag upplever mig tillhöra ett parti som så länge jag har varit i kontakt med det, sedan 50-talet, har haft ett samarbete med olika organisationer ut mot Europa. För min del började det med samarbetet med den brittiska rörelsen mot kärnvapen på 50 talet. Då hade vi en situation där det moderata partiet verkade för ett svenskt kärnvapen. Dess bättre har partiet lämnat den ståndpunkten. Herr talman! Det känns för mig på sätt och vis vemodigt att delta i denna debatt och de beslut som senare skall fattas. Jag hade inte trott att man så lättvindigt, ja t.o.m. nonchalant, skulle kunna öppna dörren för ett övergivande av Sveriges alliansfrihet. Det kan inte vara så att man genom att gå in i en allians eller upprätta ett alliansliknande samarbete samtidigt kan upprätthålla sin alliansfrihet. Det var ju alliansfriheten som skulle ge Sverige möjligheten att vara neutralt i krig. Herr talman! Jag är alltså inte numera övertygad till hundra procent att de partier, främst socialdemokraterna och centern, som jag tidigare trott anser neutraliteten i krig vara en hörnsten i Sveriges säkerhetspolitik längre har denna syn. Att moderaterna och folkpartiet har lätt för att ge upp alliansfriheten är kanske inte så märkligt. Eller så har de tidigare försvararna av alliansfriheten kapitalt missuppfattat situationen i världen och tror, liksom Chamberlain gjorde för 50 år sedan, att det inte längre finns någon risk för krig. Eller så upplever man sig så pressad av svenskt och europeiskt storkapital att man måste dölja sin egen övertygelse och t.o.m. i princip öppna dörren för Herr talman! Jag tror att vi kommer att få oerhört svårt att backa ur det beslut som kommer att fattas i dag eller i morgon. Pär Granstedt antydde en förhoppning om att det skulle vara möjligt om EG utvecklas i riktning mot en militär allians. Jag är rädd för att riksdagen kommer att få svårt att slå till bromsarna även om en majoritet av riksdagens ledamöter skulle ha den övertygelsen. Det vi sätter i gång är enligt min mening en irreversibel process, som leder till att ett medlemskap blir mer eller mindre oundvikligt. För vänsterpartiets del hade vi gärna väntat med det beslutet till 1993, då i realiteten en sådan medlemskapsansökan skulle kunna behandlas. Enligt min mening måste en trovärdig neutralitetspolitik innebära inte bara en förpliktelse till militär opartiskhet. Även handel med strategiska varor som är viktiga för krigsindustrin måste kunna regleras i det land som vill vara neutralt vid militära konflikter. Det är uppenbart att om Sverige ansluter sig till Kol och stålunionens stadga och till Euroatoms stadga, kommer Sverige inte att kunna bibehålla sin neutralitet i den meningen. Utskottet för i sin torftiga och luddiga analys av Sveriges neutralitet ett resonemang som tycks innebära att Sveriges alliansfrihet haft betydelse bara när det gäller öst--väst-konfliktens konsekvenser för Europa. I den tid då internationalisering av ekonomi och politik verkligen rör hela världen väljer riksdagens utrikesutskott att sticka huvudet i sanden och bara diskutera de visserligen lovande och nya möjligheterna till bestående fred i Europa. Detta är bara en del av den skandalösa behandlingen som frågan om anslutning till EG har fått i denna parlamentariska församling. En annan del av denna skandal är hemlighetsmakeriet och oviljan att diskutera konsekvenserna för landets alliansfrihet, säkerhetspolitik och försvarspolitik i de folkliga organisationerna. En tredje del är att vi som arbetar i utskottet och som hade en annan mening fick se majoritetens slutgiltiga förslag i de centrala frågorna först en timme före slutjusteringen av betänkandet. T.o.m. på SAPs kongress helt nyligen passerade frågan om EG-medlemskap utan diskussion. I den malande propagandan för EG tycks inte längre världen utanför Europa existera annat än i bisatser. Idylliserandet når oanade höjder. En fjärde del i skandalen är att detta beslut pressas igenom riksdagen endast tre dagar före de två stora EG-konferenser som skall behandla dels frågan om en politisk union, dels frågan om en ekonomisk och monetär union. Herr talman! De genomgripande politiska förändringarna i Östeuropa som vi välkomnar, processens framgångar, leder givetvis till en nödvändig prövning av Sveriges neutralitetspolitik. Men vi menar att det inte leder till ett behov av dess upplösning. ''Allteftersom en fungerande, alleuropeisk säkerhets och samarbetsstruktur växer fram blir Sveriges möjligheter att utan förfång för neutralitetspolitiken delta i ett närmare samarbete av även utrikespolitisk och säkerhetspolitisk karaktär självfallet större än under tidigare perioder. Detta kan ske samtidigt som neutralitetspolitikens centrala syfte ligger fast, nämligen att genom ett konsekvent avstående från militär samverkan med andra stater framgångsrikt kunna hävda vår neutralitet i händelse av krig.'' Utrikesministern sade helt nyligen i riksdagen att det handlar om att vara med och skapa ett system för gemensam säkerhet som omfattar alla länder och folk i vår världsdel. Om detta nya alliansliknande samarbete vi skall gå in i i framtiden kan komma i konflikt med eller hota andra länder i andra världsdelar analyseras inte och är inte föremål för någon som helst diskussion. Samtidigt ägnades ESK-mötet i Paris nyligen åt diskussioner om eventuella militära insatser mot Irak. Utrikesutskottet har inte fått någon impuls med anledning av denna anmärkningsvärda händelse. Herr talman! I själva verket har de senaste 30 åren de s.k. öst-västkonflikterna utspelats på andra ställen än i Europa. Alla vet att de utspelats i tredje världen. När nationella och sociala befrielserörelser tagit upp kampen mot kolonialism och neokolonialism, mot fascism och förtryck, har de båda supermakterna ofta varit ivriga att exploatera dessa konflikter för sina egna intressen. Supermakten Sovjetunionen har ofta sett upprorsrörelsernas framgångar som en försvagning av den andra supermaktens världssystem, som ett led i kapitalismens undergång och som en förstärkning av det egna systemet. Därför har man ofta också stött upprorsrörelser i den tredje världen. Den andra supermakten USA, däremot, har inte förstått upprorsrörelsernas kamp för befrielse och social rättvisa utan ofta sett dem som ombud för den andra supermaktens intriger. Oförmågan att se de verkliga orsakerna och mönstren i striderna i tredje världen har varit utbredd hos båda supermakterna. Vid flera tillfällen har dessa konflikter fört världen till randen av kärnvapenkrig. Förhoppningsvis är denna tid nu förbi. Det har under dessa decennier varit alliansfria stater som i FN och i andra internationella sammanhang har kunnat agera för fredliga lösningar av konflikter utan att vara bundna av stormaktsblocken. Dessa länder har också självständigt och kritiskt kunnat uttala sig om de olika parternas agerande. Sverige har i olika sammanhang kunnat fungera som ombud för enskilda länder i tredje världen och påta sig en medlande roll. Om Sverige skall samordna sin utrikes och säkerhetspolitik med EGs framtida politik kommer Sverige givetvis att få svårt att betraktas som alliansfritt, och vi får ett kraftigt minskat utrymme för en självständig utrikespolitik. Finns det då några risker för sådana konflikter i tredje världen där Europa kan bli inblandat? Jag vill påstå att det inte ens kan uteslutas att det kan inträffa sådana i Europa. Många olösta etniska och politiska konflikter som tryckts ned, särskilt i Östeuropa, flyter nu upp till ytan. Mer eller mindre berättigade krav på självbestämmanderätt, gränsförändringar och folkomflyttningar reses. Även antisemitiska och rasistiska strömningar blir tydligare. I världen i övrigt råder vad en del ekonomer kallar för en kasinoekonomi. Det pågår varje dygn en våldsam spekulation i valutor, värdepapper och råvaror, en spekulation som omfattar alltmer hisnande belopp. En del uppger att den summa pengar som varje dygn flyttas mellan E--7-länderna uppgår till 400 miljarder dollar, varav endast 12 miljarder är betalningar för varor och tjänster. Denna våldsamma spekulationsekonomi kan lätt leda till en instabilitet som skapar oro även i den industrialiserade delen av världen. Enligt min mening finns emellertid de verkliga konfliktriskernai tredje världen, mellan i-länder och u-länder. De konflikter som supermakterna i sin envig exploaterat kvarstår i stor utsträckning fortfarande. Krig pågår på många håll. Vapenleveranserna från i-världen minskar inte. Rustningarna pågår med full kraft i den fattiga världen. Det kan för Sverige inte vara obekant att det pågår rustningar i Indien. I samarbete med USA genomförs i Japan en militär upprustning. En lång rad länder är på väg att skaffa sig kärnvapen. Många mer eller mindre folkligt förankrade grupper anser sig ha rätt att ta till vapen för att hävda sina intressen. Temperaturen i konflikten i Kashmir ökar för varje dag. Dessa konflikter, och särskilt konflikten mellan Irak och Kuwait, har medfört att många vapensmedjor inte har behövt slå av på takten, trots avvecklingen av öst--västkonflikten. Av de 5,5 miljarder människor som finns på jordklotet lever 1,2 miljarder i största fattigdom, och antalet fattiga ökar, trots de förbättringar som sker i flera u-länder. 95 % av den snabba befolkningsökningen på 80 miljoner per år sker i uländerna. 800 miljoner människor kan räknas som svältande, 100 miljoner är bostadslösa, 900 miljoner vuxna är analfabeter och 1,5 miljarder människor är i avsaknad av hälsovård. Lägger vi därtill miljöförstöringen i u-länderna i form av avskogning, jorderosion och överkonsumtion av sötvatten utvidgas problembilden. Såväl i Egypten som i Israel finns det sakkunniga som är övertygade om att tvister om vem som skall kontrollera vattnen kommer att leda till nästa krig i denna region. De 24 miljarder ton matjord som varje år, enligt amerikanska sakkunniga, blåser bort, sköljs bort av regnvatten eller blir till öken är ett stort hot mot den framtida livsmedelsförsörjningen. Miljöproblem i form av försurning, växthuseffekt och nedbrytning av ozonlagret drabbar ju såväl iländer som u-länder. Därtill skall läggas den för tredje världens länder ytterligt besvärliga skuldkrisen. Under 80-talet har skuldsituationen lett till att de fattiga länderna betalar nästan fyra gånger mer i räntor och amorteringar än de får i bistånd från de rika länderna. Om man tar hänsyn till hur iländernas protektionism har försvagat u-ländernas inkomster, går i dag ett stort nettoflöde av resurser från u-länder till i-länder, samtidigt som det officiella biståndet räknat i procent av bruttonationalinkomsten minskar. De havererade GATT-förhandlingarna utgör naturligtvis också ett stort problem och ett växande bekymmer för uländerna. Det är därför inte underligt att tonen mellan uländer och i-länder -- eller som man ibland säger: mellan nord och syd -- hårdnar. De ökande klyftorna på många områden utgör givetvis en grund för framtida konflikter, ja, t.o.m. för krig, även om risken för det stora förintande kärnvapenkriget mellan öst och väst förhoppningsvis har försvunnit. Hur avser då vår tilltänkta allianspartner EG att förhålla sig till nord--syd-problemen? Det vet vi ännu inte någonting säkert om. Men många tendenser är tydliga, inte minst det ansvar för de händelser som har inträffat de senaste dagarna i Tullsatserna och produkter från syd är en annan del som inte ger en särskilt positiv bild av EG. Stora, rika länder som Tyskland och Storbritannien har under 80-talet faktiskt minskat sitt u-landsbistånd. Tecknen som tyder på att EG utvecklas mot en supermakt som bygger trösklar mot omvärlden är många -- just uttrycket ''trösklar mot omvärlden'' användes för övrigt av utrikesministern Andriessen i en debatt i somras. Det finns inga tecken som tyder på att EG har en vilja att arbeta för en ny ekonomisk världsordning. Delors att EG borde skaffa sig en militär insatsstyrka för att förhindra att ''konflikter blossar upp i tredje världen''. Man kan fråga sig vem som skall styra denna världspolis. I tidningen Liberation den 25 september konstaterade samme Delors: ''Gulfkrisen utgör en klar appell för ett försvars-Europa. Den visar att det varit önskvärt att gemenskapen skaffar sig en egen interventionsstyrka - -. Tror ni det är möjligt att diskutera politisk union och gemensamt handlande i utrikespolitiska frågor utan att ta upp säkerhets och försvarsfrågorna?'' Den 17 september hade EGs ministerråd med anledning av Gulfkrisen förklarat att ''den europeiska gemenskapen och dess medlemsstater har redan klart deklarerat att den betraktar alla aggressionshandlingar mot ett eller flera av medlemsländerna som handlingar riktade mot samtliga''. Här tar ministerrådet tydligt på sig militäralliansens funktion. Bevisen som pekar mot att EG utvecklas mot en samordning av säkerhets och försvarspolitik är många. Om EGs politiska samarbete utvecklas kommer sannolikt så att ske. De flesta av de tongivande staterna är f.d. kolonialmakter, som har stor erfarenhet av hur ingripanden runt om i världen går till. Och om EG skall ge Europa en ''plats på toppen'' i världen, kommer sannolikt ingripanden i framtiden att behövas. Kampen om råvaror, marknader och politiskt inflytande kommer att bli hård. Därför är det en logisk utveckling att handelspolitik, utrikespolitik och säkerhetspolitik samordnas. Många parlamentariker inom EG konstaterar att det i längden är orimligt att tänka sig ett ekonomiskt och politiskt långtgående samarbete samtidigt som man är neutral. I de icke neutrala delarna av gemenskapen kommer man naturligtvis i krissituationer att fråga sig vad det är för speciellt med de neutrala ländernas unga män, som inte skall behöva skydda sitt lands intressen utan begär att andra länders män skall riskera sina liv. Den situationen blir nog i längden politiskt ohållbar. En annan fråga är t.ex. om EG beslutar sig för en handelsbojkott eller för att avbryta en bojkott. Här är Sydafrika ett aktuellt exempel. Hur skall då det neutrala landet kunna undvika att ta ställning om varuflödet i Gemenskapen är fritt, vilket är en övergripande princip? För min del kan slutsatsen bara bli denna: alliansfrihet och neutralitet är oförenligt med medlemskap i EG. Herr talman! Nu öppnas dörren för en helt ny utrikespolitik, säkerhetspolitik och försvarspolitik, där begreppen alliansfrihet och neutralitet förlorar mycket av sin betydelse och blir till dekorationer i högtidstal. Frågan är om inte Olof Palmes idéer om Sveriges roll i världen nu står inför sin avrättning. I den svenska debatten har under de senaste veckorna framträtt en del debattörer som tycks mena att det inte gör något om Sverige överger sin neutralitetspolitik. Argumentet är väsentligen att vi ändå inte varit neutrala på grund av det omfattande och utvecklade samarbetet med Nato och USAs säkerhetstjänst m.m. Min åsikt är att dessa debattörer i stor utsträckning slår in öppna dörrar. För åtminstone den som har genomgått befälsutbildning i det norra militärområdet i Sverige har det aldrig huttlats med påståenden om varifrån fienden väntas komma och vilka våra vänner har varit. Det har ju också på olika sätt under årens lopp spritts information om vilka samarbetsformer som har varit gällande, inte minst på underrättelsetjänstens område. Äpplen har bytts mot päron, har det hetat. Den militära forskningen har också haft sina samarbetspartner. Samtidigt får vi erkänna att det har funnits ett litet hycklande önsketänkande om att neutraliteten skulle vara någon slags politisk neutralitet mellan öst och väst. Men jag tror att de flesta, även på vänsterkanten, har insett att det egentligen bara har handlat om alliansfrihet och om vikten av att Sverige stod utanför de militära allianserna, i syfte att i krig kunna förhålla sig neutralt. Denna alliansfrihet har varit oerhört viktig för stabiliteten i vår del av världen. Även andra länder i vår närhet, inkl. Sovjetunionen, har ansett den värdefull, även om de har vetat det mesta om det samarbete som har pågått i vårt land. Herr talman! Vi måste inse att EG blir långt mer än en löslig ekonomisk samarbetsorganisation. EG utvecklas i snabb takt mot en politiskt målmedveten supermakt som tar upp kampen om herravälde i världen. Den överstatliga beslutsstrukturen inom EG är enligt vår mening inte demokratisk. Mötena med EG-kommissionen och ministerrådet är slutna och protokollen hemligstämplade. Varken väljare eller ledamöter i EG-parlament får veta hur deras ministrar röstar i rådet, som är lagstiftande församling. Genom omfattande lobbyverksamhet utövar de stora europeiska bolagen ett avgörande inflytande över EGs utveckling. Det folkliga inflytandet är starkt kringskuret, valdeltagandet är lågt och den politiska likgiltigheten utbredd. Det parlament som väljarna får välja ledamöter i är enbart rådgivande. Det är inte rimligt att överföra beslutanderätt från folkvalda parlament och regeringar till sådana överstatliga organ. En medlemsansökan från Sverige kommer sannolikt inte att behandlas före 1993. Därför är det obegripligt att det inte går att vänta med denna ansökan tills vi har sett hur EG utvecklas. Det är också djupt otillfredsställande att riksdagen i och med detta beslut överför frågan om medlemskap till ett regeringsbeslut utan vidare hörande av hela riksdagen oavsett hur konflikterna i världen utvecklas. Anita Gradin i riksdagen att regeringen ''inte skulle acceptera någon social nedrustning, försämrad miljö, minskat konsumentskydd, urholkad arbetsrätt, eftergifter på jämställdhetsområdet eller försämrade arbersvillkor''. Det var länge sedan dessa löften upprepades. Vi får se hur det blir i dag. Vi menar att det är viktigt att samarbetet med EG och det övriga Europa utvecklas. Ett frihandelsavtal eller ett EES-avtal är nödvändigt. Handelshinder och tullbyråkrati måste så långt som möjligt undanröjas. Samarbete inom miljövård, forskning och utbildning är angeläget. Ett sådant avtal måste dock utformas så att vårt lands suveränitet respekteras. Riksdagens beslutsrätt över lagar och skatter och våra domstolars självständighet att döma får inte överlåtas till nuvarande beslutsorgan i EG. Ett EES-avtal måste skrivas så att det är förenligt med grundlagen. Ett EES-avtal får inte heller innebära försämringar av fackliga rättigheter, arbetsmiljölagar, hälso och miljölagstiftning, konsumentskydd, demokratiskt inflytande och sociala rättigheter. Ett EES-avtal får inte innebära åtaganden som omöjliggör målsättningen full sysselsättning. I betänkandet 1988/89:UU19 fastslogs att det fanns anledning att slå vakt om Sveriges höga ambitioner på dessa områden. Den anpassning till EGs regler som nu håller på att förhandlas fram tyder på att riksdagens tidigare fastlagda målsättningar inte kommer att uppnås. Därför kan det bli nödvändigt för riksdagen att avvisa ett förslag till EES-avtal och ta upp nya förhandlingar om utveckling av nu gällande frihandelsavtal. Herr talman! I enlighet med denna syn har vi beträffande en rad moment avgett reservationer till utskottets betänkande. Vi står givetvis bakom dessa reservationer. Jag yrkar bifall till reservationerna nr 3, 6, 23, 29 och 32.

Herr talman! På fredag, om allt klaffar, åker jag till Litauen -- ett land som såvitt jag vet ligger i Europa. Jag undrar vad jag skall berätta för litauerna om det beslut om EG som riksdagen eventuellt kommer att fatta. Skall jag säga: Nu går Sverige in i EG och bygger en gemensam yttergräns med EG -- men ni får inte vara med! Ni är inte tillräckligt utvecklade. Ni får fortsätta med visumansökningar för era medborgare och tulldeklarationer för era varor om ni vill komma in till oss? Eller skall jag tvärtom säga: Följ med oss, kära Litauen, in i EG. Men då måste ni förstås överge era barnsliga idéer om att ordna en egen riksbank och en egen valuta m.m. Alla viktiga beslut som ni nu håller på att återta från Moskva måste ni överlåta till Bryssel i stället! Vad skall jag säga till litauerna? Skall jag säga att Sverige lämnar dem åt sitt öde? Eller skall jag säga att Sverige vill dra in dem i en samarbetsform som tvingar dem att överge själva grundvalen för deras strävan -- nämligen drömmen om självbestämmande? Det är ingen lätt sak att ge litauerna ett besked som inte stör någonting i deras hjärterötter. Herr talman! Äntligen börjar viss information att spridas i massmedia om vad EG egentligen är. Kunskapen om EGs verkliga karaktär har dess värre varit sorgligt begränsad t.o.m. i riksdagens utrikesutskott. Jag skall nu här, med talmannens tillstånd och med hjälp av mina kolleger i salen, försöka illustrera vad saken gäller.

Herr talman! Per Gahrton är i alla fall bra på att stimulera adrenalinet. Återigen visar Per Gahrton att han inte gör någon skillnad mellan det påtvingade tyranniet från Moskva och den frivilliga demokratiska sammanslutning som EG-samarbetet innebär. Återigen frågar jag: När går detta upp för Per Gahrton? Per Gahrton vill i alla sammanhang ge sken av att han är den som begriper EG, är den enda som vet vad EG innebär. Per Gahrton har inte ens begripit själva grundvalen och grundförutsättningarna för EG-samarbetet. Per Gahrton säger att det inte är demokratiskt. Men EG är ju fortfarande i stora delar en mellanstatlig samverkan. Just därför är det i ministerrådet, där representanter för medlemsländernas valda regeringar sitter, som besluten tas. Det är just därför, Per Gahrton. Jag trodde faktiskt att Per Gahrtons miljöparti tagit sig in i riksdagen för att förändra något. Nu vet jag bättre. Ni är helt nöjda med allt det gamla riksdagstrycket. Det vore intressant att se vad det är i alla de där böckerna som ni har ställt er bakom. Äntligen kanske man kan begripa något av miljöpartiets politik. Ni visar att ni inte bara är ett isolationistiskt parti utan dessutom ett djupt reaktionärt parti. Per Gahrton är dåligt påläst. Det finns faktiskt i Sveriges grundlag en s.k. EG-paragraf, men frågan är naturligtvis om den räcker. Det måste diskuteras och undersökas. Det håller jag helt med om.

Herr talman! Såvitt jag kunnat finna, Per Gahrton, har inget som jag sagt i denna kammare strukits ur riksdagens protokoll. Visst skall vi välja våra ord med omsorg, men kanske också våra argument. Hur kan t.ex. miljöpartiet säga nej till medverkan i en gemenskap som ger den enda realistiska förutsättningen för länderna i Europa att komma till rätta med de miljöproblem som inte stannar vid gränser; de utsläpp som via luft och vatten söker sig över till andra länder? Hur kan miljöpartiet säga nej till medverkan i ett EG som är det största hoppet för de svårt miljöskadade länderna i öst att finna hjälp mot dessa skador? Per Gahrton frågar vad han skall säga till dem han möter i Litauen. Per Gahrton kan säga att han och Sverige -- om Sverige kommer med i EG -- skall hjälpa till så gott vi kan för att Litauen en gång skall kunna vandra samma väg när det uppnått sin självständighet. Det är precis det som flertalet litauer, liksom flertalet människor i Östeuropa, vill höra. För dem framstår, till skillnad från för Per Gahrton -- hoppet om deltagande i den Europeiska gemenskapen som ett hägrande mål. Bokhögen som Per Gahrton har staplat upp här framför oss påminner om någon eller några årgångar av riksdagstrycket; så det kanske trots allt inte är så omfattande. De beslut som finns i det som vi nu skall ta över har fattats utan vår medverkan. För mig känns det naturligt att tänka att de beslut som fattas framdeles skall fattas med svensk medverkan. Per Gahrton beskrev EG-domstolen som något slags konspiratoriskt politisk institution. I nästa fråga sade han: Vart har Danmark tagit vägen? En sak man kan notera är att det är en framträdande dansk som leder denna domstol, så alldeles borta är Danmark uppenbarligen inte. Slutligen, herr talman: EG-länderna är demokratiska, sade Per Gahrton. Är det då inte en konspiratorisk tanke att dessa demokratiska länder tillsammans skulle göra allt vad de kunde för att till odemokratiska organ överlämna sin demokratiska beslutanderätt? När skall Per Gahrtons ögon öppnas för verkligheten?

Herr talman! Jag tycker att vi skall rikta ett samfällt tack till Per Gahrton och hans kamrater i miljöpartiet för att de har kånkat fram alla de här böckerna. Jag såg när de kom; det var ganska mödosamt. Detta är väl ändå en av de bästa illustrationerna till att det behövs ett bättre samarbete och en integration i Europa. Det här är en försvarlig hög, men tänk er tolv sådana högar -- eller arton, eller ett trettiotal -- alla med ungefär samma regler, men litet olika utformade, vilket alltså gör att man inte kan samarbeta. Det vore väl ganska underbart om vi kunde begränsa volymen av böcker i Europa så att vi i alla praktiska frågor skulle kunna ha gemensamma lösningar. Redan den här bokhögen är kanske för mycket, men bevare mig väl för att ha 20 eller 30 gånger så många böcker som skall reglera praktiska förhållanden i vår världsdel. Per Gahrton tog upp grundlagsfrågan och åberopade min partivän Bertil Fiskesjö. Jag har också studerat hans PM, som som vanligt är mycket kunnig och mycket kompetent. Men den är inte något stöd för miljöpartiets uppfattning att det skulle behövas en grundlagsändring för att börja förhandla om medlemskap. Däremot tror också viatt det kommer att behövas en grundlagsändring innan Sverige kan bli medlem i EG. Det beslut som vi skall fatta i dag innebär inte att Sverige blir medlem i EG utan det innebär att vi kan lämna in en medlemsansökan och sätta i gång en process som kan leda till medlemskap; men medlemskap kan med all säkerhet inte genomföras förrän grundlagen är ändrad. Där finns det alltså inte något problem som vi måste ta ställning till just nu. Det kräver en mer omsorgsfull beredning än vad vi kan göra i dag. Per Gahrton tog också upp frågan om Euratom. Jag tycker inte bättre om formuleringarna i Euratoms stadga än vad Per Gahrton gör, men det intressanta är den praktiska verkligheten. Om Sverige hade lika många kärnkraftverk som Danmark skulle jag vara fullt tillfredsställd. Det är ju faktiskt så att Euratom inte har tvingat något land att ha kärnkraft och naturligtvis inte heller kommer att hindra något land att avveckla sin kärnkraft. Jag tror att det över huvud taget är viktigt att se på verkligheten när man diskuterar EG, inte bara på uttalanden av olika slag. Det gäller också frågan om det militära samarbetet inom EG. Det faktum att det har gjorts en del uttalanden gör inte EG till en militärallians. Det kräver ett enhälligt beslut av alla EGs medlemsstater, och något sådant är inte särskilt sannolikt.

Herr talman! Som medlem i Författarförbundet skulle jag kunna säga mycket om centerpartiets syn på vikten av att inte ha mer än ett begränsat antal böcker. Men jag skall inte göra det. Jag har fått partiorder på att inte bli indignerad. Det hela skall vara sakligt och faktiskt. Det är inte så svårt när det gäller EG, för det finns så många sakliga fakta att påminna om. Vi har fått centerpartiets syn på detta och tolkningen av beslutet. Det skulle egentligen vara intressantare att höra de andra tre partiernas uppfattning än miljöpartiets. Är ni överens med centerpartiet att det beslut som vi eventuellt skall fatta egentligen inte betyder så mycket, att det inte spelar så stor roll, att det bara är ett litet, litet steg på vägen, att det inte är något viktigt principbeslut som i själva verket öppnar dörren för medlemskap i EG? Det skulle vara ytterligt intressant att höra moderaternas, folkpartiets och t.o.m. socialdemokraternas syn på det. Jag tycker att centern visar en verklighetsfrämmande inställning. Om det är strutsen som gömmer huvudet i sanden, eller om det är grisen Särimner som tror att den lever trots att den har blivit uppäten är svårt att yttra sig om, men centern visar brist på verklighetsförankring. Hadar Cars försöker skjuta sig in i våra hjärterötter och målar ut EG som den fanatiska miljöorganisationen. Faktum är att EG själv har konstaterat -- det handlar alltså om experter -- att EGs inre marknad leder till upp emot 50 % mer lastbilstrafik, 14--15 % mer luftföroreningar, massor med mer miljöfarligt avfall osv. Men än mer intressant är kanske att det finns andra organisationer. Ni döljer andra organisationer. Så sent som i slutet av oktober hade Europarådet en konferens, inkl. öststaterna, om öst--väst-miljön, då man bl.a. beslöt att inrätta en alleuropeisk miljökommitté som skall vara öppen för alla europeiska stater. Uppgiften är att samordna och övervaka ländernas miljöåtgärder, utarbeta en ekologisk karta över hela Europa osv. Varför döljer ni Europarådet, FNs miljöorganisationer och andra organisationer som faktiskt existerar, då EGs fantastiska miljöpolitik möjligen kan bli verklighet om de gröna partierna i EG får betydligt större makt? I dag är verkligheten att EG är ett hot mot miljön i Europa och absolut ingenting att hålla i hand. Anser Margaretha af Ugglas att EG-medlemskap i dag är förenligt med gällande grundlag? Det är i så fall sensationellt. Samtliga jurister som yttrat sig i den här frågan är rörande överens om att den s.k. EG-paragrafen definitivt förbjuder medlemskap i det EG som i dag existerar. Anser nu moderaterna plötsligt att det inte finns något hinder? Skall vi inte ens behöva ta en debatt om ändring av grundlagen, för att ni skall kunna slinka in i EG? Jag skall sluta med att återge ett uttalande av juridiska fakulteten i Lund: EG-samarbetet bygger på en metodik för mellanstatligt samarbete som inte är känt i den svenska grundlagen.

Herr talman! Jag sade att det finns en s.k. EG paragraf i grundlagen. Det är alltså inte så, att våra föregångare inte alls tänkte sig denna möjlighet och såg den europeiska utvecklingen -- gudskelov för det! Per Gahrton återkommer till detta att han är för allt i Europa utom just EG. Han ser inte det faktum att EG är motorn i det europeiska samarbetet. Han ser inte heller det faktum att Polen, Ungern, Österrike och förhoppningsvis också Sverige knackar på EGs dörr. Förhoppningsvis gäller detta också de andra nordiska länderna. Per Gahrton ser inte sammanhanget i dag mellan just den alleuropeiska visionen och styrkan i EG För att hjälpa honom litet på vägen inför hans resa till Litauen tänkte jag be om kammarens tillstånd att få hålla upp den här affischen. De baltiska folkfronterna har gjort en gemensam affisch, där EGs och Europas symbol finns med och där det står skrivet att den europeiska vägen är fortsättningen på den baltiska vägen. Jag tycker att Per Gahrton skall se på den här affischen. Sedan kommer han kanske att vara en konstruktivare samtalspartner för litauerna när han kommer till Litauen. Tack, herr talman!

Herr talman! Till att börja med är det intressant att konstatera att det åtminstone enligt Per Gahrtons uppfattning är Författarförbundets ambition att uppfylla världen med regelböcker. Jag tror att han är rätt ensam om den drömmen. Det är en annan sorts litteratur som vi behöver mer av -- skönlitteratur, facklitteratur men inte lagar och paragrafer. Det kan inte vara ett ideal för någon att få ett Europa som är så mycket som möjligt fyllt av lagar och paragrafer. Jag har aldrig hävdat att dagens beslut inte skulle vara betydelsefullt. Det är klart att det är viktigt att vi nu öppnar för en process som kan leda till ett svenskt medlemskap i EG. Men det är angeläget att slå fast att det här rent praktiskt innebär att vi ger regeringen fullmakt att under vissa omständigheter lämna in en ansökan om medlemskap, en ansökan som skall leda till en förhandlingsprocess. Jag tycker att det är viktigt att slå fast detta, eftersom det är angeläget att vi under processens gång också har tillfälle till en fördjupad debatt om EG medlemskapets praktiska innebörd för människor. Det är som jag sade i mitt inledningsanförande mycket viktigt att ett sådant här steg stöds av en upplyst och medveten folkopinion. Vi menar också att en folkomröstning bör kunna anordnas, om det visar sig nödvändigt för att klargöra var svenska folket verkligen står i den här frågan. Svenska folket skall självfallet inte behöva känna sig överkört i en fråga som ändå är av avgörande betydelse för landets framtid.

Herr talman! Den roll som jag tillmäter den europeiska gemenskapen också för Sverige och Sveriges framtid tror jag att jag utvecklade ganska klart i mitt första inlägg. Jag uppmanar Per Gahrton att studera detta. Han kan lära sig mycket av det. Per Gahrton tog upp vad EG-experter säger. De pekar på att den snabba ekonomiska utvecklingen i Gemenskapen kan få negativa miljökonsekvenser. Genom att peka på dessa konsekvenser vill man att det skall vidtas åtgärder för att det som annars skulle ske inte kommer att ske. Har inte Per Gahrton märkt den starkt växande miljömedvetenheten inom EG och alla EGs medlemsländer? Per Gahrton är förtjust i att framhålla alla andra organ än just EG när det gäller att lösa problem. Han nämnde t.ex. FNs Europakommission. Är det, Per Gahrton, ett demokratiskt organ? Är det ett organ med en parlamentarisk församling, är det ett organ där besluten fattas i den ordning och på det sätt som Per Gahrton finner riktigt? Eller är det bara EG som är föremål för hans pilar? Sedan sade Per Gahrton att vi skall slänga alla författningar, alla svenska böcker av den här karaktären, i papperskorgen. Men käre Per Gahrton, låt oss i varje fall skicka dem till återvinning!

Herr talman! Det är riktigt att vill man ägna sig åt återvinning är EG en utmärkt källa att ösa ur. När regler. Nu finns det alltså 80 000 sidor. En dansk har att lyda ungefär 40 000 regler och lagar. Av dem är det bara 7 000 som har tillverkats i Danmark. De andra 33 000 har gjorts i EG. Inbillar man sig, Pär Granstedt, att man slipper regleringar, lagar och förordningar om man går in i en sammanslutning som t.o.m. centalt bestämmer hur mycket socker det skall vara i marmelad, har man inte fattat så värst mycket av vad EG faktiskt är. Hadar Cars ställer ständigt frågan varför vi kritiserar EG och älskar alla de andra organisationerna. Det finns mycket som är bra i EG, men detta är inte ett skäl för att gå med i EG. EG har t.ex. i dag anslagit ett antal miljoner till sjukhusen i Palestina. Det tycker jag är ett utmärkt beslut, som Sverige enligt min mening borde anpassa sig till. Det sker bra saker i USA, liksom i Japan, Sovjetunionen och i mängder av jordens 150 länder. Vi kräver inte att Sverige omedelbart skall ansöka om inträde i dessa länder. Det är det som är skillnaden. Hadar Cars frågade om den här FN-organisationen har parlament och om den är demokratisk. Det rör sig om en mellanstatlig samarbetsorganisation som icke har överstatliga befogenheter. Jag trodde att vi var överens om att EG ändå är någonting speciellt. Det är en stat i vardande, där man har direktverkande beslut. Har man direktverkande beslut är det också rimligt att besluten fattas på ett demokratiskt sätt. Sedan till Litauen och balterna. Jag känner också östeuropéer och balter som gillar EG. De ser i EG och Västeuropa frihet, demokrati, rikedom osv. Vi gröna har då börjat berätta för dem om en del andra sidor av EG, om sådant som faktiskt är fakta. Inledningsvis sade jag att de får överge sina drömmar om egen valuta, egen riksbank och annat som från EGs synpunkt är barnsligheter. De kan inte tro att de skall få lokal kontroll över allt det som nu bestäms i Moskva. Det kommer att bestämmas i Bryssel. När vi förklarar det, kan man milt uttryckt säga att entusiasmen för EG falnar något. Jag undrar om Margaretha af Ugglas berättar för de balter som nu har EG-flaggan på sina affischer att just det nationella självbestämmandet, som de älskar, blir vi förhånade för att vi i viss utsträckning vill behålla för Sverige, att det betraktas som reaktionärt. Just det som Margaretha af Ugglas tycker att vi är reaktionära för är det som ligger litauerna närmast om hjärtat. Har Margaretha af Ugglas berättat det för dem? Det hade varit intressant att få veta.

Herr talman! Den diskussion som vi för i riksdagen i dag och det beslut vi antagligen kommer att fatta tidigt i morgon röner stor uppmärksamhet i hela Europa. När regeringen deklarerade sin avsikt att be riksdagen om ett mandat att vidga förhandlandet till att omfatta ansökan om medlemskap i EG, mötte det mycket postitiv uppmärksamhet runt om i Europa. Och jag är mycket glad över att så många av de i Stockholm stationerade utländska ambassadörerna just nu lyssnar på denna debatt och följer diskussionen i Sverige omkring det framtida samarbetet med Europa. Det är naturligtvis, som någon har sagt tidigare, i dag en historisk händelse i det svenska parlamentet. Jag vill ändå erinra om att det vi beslutar om nu inte är ett medlemskap i EG, utan det är om att ge rätt till regeringen att ansöka om medlemskap. Det finns något delade meningar mellan två grupperingar i utrikesutskottet om när denna ansökan kan lämnas in. Centern och socialdemokraterna säger att vi utgår ifrån att det möjligt att göra det under 1991, medan folkpartiet och moderaterna säger att det skall ske under 1991. Jag tycker personligen att det är en ganska liten skillnad här, och jag vill inte nu ta upp någon partipolitisk strid omkring detta. Det är min bedömning att en ansökan kommer att inlämnas under nästa år, när EES-avtalet har rotts iland, och jag skulle personligen vara mycket tillfredsställd om detta kunde ske. Om förhandlingar kommer till stånd, är det EG som bestämmer tidpunkten, och sedan får vi se hur lång tid det tar. Det kommer inte att vara möjligt i praktiken att nå medlemskap i EG förrän efter 1994 års val, men det vore en lämplig och tänkbar tidpunkt att vid årsskiftet 1994-1995 Sverige träder in som full medlem i gemenskapen. Arbetet med det betänkande som vi nu presenterar började inte med frågan om medlemskap i EG utan med en lång rad i januari väckta motioner som sysslar med EES-förhandlingarna eller EEA förhandlingarna. Det är naturligtvis angeläget att Sverige i den förhandlingsprocess som nu pågår så långt som möjligt kan få igenom de önskemål och krav som ställdes i riksdagsuttalandet 1989 och som delvis upprepas i det här betänkandet. Det är förhandlingar som pågår, och vi vet inte vad resultatet av dem blir, men det är vår förhoppning att vi så långt som möjligt skall nå framgångar med de önskemål som riksdagen har framfört. Det innebär emellertid också att de som är motståndare till varje form av samarbetet med Gemensamma marknaden ställer ett antal frågor, och sedan säger de: Hähä, ni kan inte besvara frågorna, och därför står det hela på lösan sand! Många frågor kan inte besvaras i dag, därför att de är föremål för förhandlingar, och vi vet ännu inte vilket förhandlingsresultatet blir. Vi kan uttala förhoppningen att de önskemål så långt som möjligt skall tillgodoses som vi i olika sammanhang har framfört från svensk sida. Skälen till att en ansökan om medlemskap nu kan lämnas in har flera talare tidigare framfört.

Jag kan erinra om vad utskottet har skrivit i tidigare betänkanden. Från Europas jord dras under den närmaste tiden tillbaka 39 500 stridsfordon, något som dramatiskt påverkar hela världsdelens situation. Men vi säger i vårt betänkande, och jag vill upprepa det, att medlemskap i EG i inget avseende får lov att minska eller göra betydelselöst samarbetet med östra och centrala Europa. Vi tror att vi genom medlemskap i EG får ändå bättre möjligheter att utveckla länderna i östra Europa, samarbeta kring en förändring i positiv riktning, inte minst i de baltiska republikerna. Det är också självklart att vårt Europasamarbete inte får ha negativ påverkan på samarbetet med tredje världen. Jag är utomordentligt övertygad om att våra möjligheter att samarbeta med såväl östra och centrala Europa som tredje världen förbättras, om vi genom medlemskap i EG kan få ett inflytande i den beslutsprocess som pågår där. Det har flera av de Europafientliga personerna i landet som deltar i debatten inte förstått. De förstår inte att vi nu är utan inflytande över besluten. Vi kan vara med och påverka EG i positiv riktning när det gäller att lösa tredje världens väldiga problem och när det gäller östra Europa. Det är från medlemskapets plattform vi förbättrar våra villkor för arbetet med att få till stånd fredligt samarbete, förbättrad miljö, god levnadsstandard, ett liv i mänsklig värdighet i hela världen. Jag skall undvika att vara alltför polemisk. Det är inte min avsikt att vara det. Jag vill bara säga att jag blev litet ledsen när jag hörde Margaretha af Ugglas inledningsanförande.

Utrikeshandelsministern har under många många år varit en mycket aktiv medlem i Europarådet och gjort påtagliga ansträngningar för att Sverige skall komma så nära Europa som möjligt. Socialdemokratin har inte varit negativ till europeiskt samarbete, men vi har gjort de bedömningarna med hänsyn till det politiska läget i Europa att neutralitetspolitiken inte har tillåtit oss att söka medlemskap i Gemensamma marknaden. Nu har förutsättningarna förändrats, och det är detta som utrikesutskottet analyserar och skriver om i sitt betänkande. Det är okunnigt, när Bengt Hurtig säger att detta har skett slarvigt och utan en djupgående analys. Vi har i ett par månader, med hjälp av den främsta expertis Sverige förfogar över, analyserat neutralitetspolitikens förutsättningar och kommit fram till en mycket stor majoritet kring de beskrivningarna. Bengt Hurtig säger att vi överger alliansfriheten, att det är en torftig och luddig analys, att det är en skandalös behandling. Allt detta är helt oförskämt mot utrikesutskottet. Sedan gör Bengt Hurtig en beskrivning av situationen i världen som jag helt kan hålla med om. Han beskriver situationen i u-länderna. Han berättar om de olika krigshärdarna. Han talar om miljöproblemen. Ingen av dem som har deltagit i utrikesutskottets arbete har något att invända mot denna verklighetsbeskrivning. Det ser ut så. Men vad har det med EG-debatten att göra? Blir ett svenskt medlemskap i EG av den naturen att situationen i världen försämras? Jag upprepar att det är som medlem av Gemensamma marknaden Sverige kan vara med och påverka utvecklingen positivt på dessa områden, där vi är överens om att vi verkligen inte lever i den bästa av världar. Miljöförstöringen, skuldkrisen och allt detta andra som Bengt Hurtig talade om är aktuella problem som tynger människorna och som skapar gigantiska svårigheter när det gäller att ge folken en rimlig levnadsstandard. Detta arbetar vi med i Förenta nationerna och i alla olika sammanhang inte minst när det gäller biståndspolitik. Ingenting säger att inte det arbetet skulle kunna fortsätta och faktiskt gå ännu bättre om vi blev medlemmar i den Gemensamma marknaden. Det allvarliga i situationen är att ni försöker skrämma folk genom att säga att det blir än värre. EG är så fult, Gemensamma marknadens länder har så dåliga förhållanden, allting är på alla punkter negativt. Det är inte sant. På många områden ligger den Gemensamma marknaden längre fram än Sverige. Vi erinrar i utskottets betänkande om att den svenska regeringen meddelat att den i vår kommer att lägga fram förslag om en ändring av den svenska jämställdhetslagen så att den når upp i nivå med EGs direktiv. På många punkter ligger vi långt före EG, men på andra ligger vi efter. Det är självklart att vi inom ramen för ett EG medlemskap skall fortsätta att utveckla våra förhållanden på de olika samhällsområdena. Pär Granstedt försöker få i gång en debatt om socialdemokratins handläggning av detta. Jag tycker det är onödigt. Om vi har skrivit ihop oss, centern och socialdemokratin, kan vi avstå från att diskutera om det eller det steget var historiskt riktigt. Låt oss i stället säga: Nu går vi vidare under de förutsättningar utrikesutskottet radar upp och försöker skapa möjligheter för Sverige att bli medlem i ett vidgat Europa. Så några ord om grundlagsändringen. Jag är ganska övertygad om att vi måste ändra regeringsformen för att bli medlem av EG. Men diskussionerna har här gällt att motståndarna först vill sätta i gång en grundlagsändringsprocedur som skall ta en massa år innan vi kan lämna fram en ansökan om medlemskap. Det är ett rent sabotage av det arbete vi håller på med. Jag vill bara fastslå -- liksom vice ordföranden i utrikesutskottet tidigare -- att det inte finns någonting som säger att man måste ändra grundlagen innan man ansöker om medlemskap och påbörjar förhandlingar. Det är först när medlemskapet skall träda i kraft som vi måste ändra den svenska regeringsformen. Det pågår nu en analys av ifall detta är nödvändigt eller inte. Riksdagen får i vanlig ordning ta ställning till detta. Ärendet kommer att behandlas i konstitutionsutskottet och på det sätt som grundlagsändringar fordrar. Jag vet inte hur mycket de bryr sig om Per Gahrton i Litauen. Jag kan inte tänka mig att de är särskilt imponerade eller bryr sig särskilt mycket om honom. Därför är det ointressant att ge ett råd från den svenska riksdagens sida vad han skall säga när han kommer dit. Däremot är det viktigt att notera att vi nyligen hade en litauisk delegation som riksdagens gäster, och att vi framöver tar emot delegationer från Estland och Lettland och från riksdagens sida är beredda till djupgående och omfattande samarbete med de baltiska folken. Det kan handla om hjälp ekonomiskt. Vi har slagits för deras rätt att delta i ESK-processen, fast vi misslyckades eftersom Sovjetunionen inte godtog det. Vi har utfäst oss att gå mycket långt i försöket att hjälpa dem på olika områden. Just nu hjälper riksdagen till med att försöka utbilda tjänstemän och politiker i hur parlamentet fungerar. Jag tror att det samarbetet, där riksdagen öppnar sig för kontakter med de baltiska folken, är av mycket större betydelse än att Per Gahrton reser dit och försöker förklara olika saker för dem. Fru talman! Vi är stolta över Sverige. Vi vill slå vakt om det vi har uppnått. Vi vill i samverkan med övriga Europa ytterligare utveckla vår välfärd och medborgarnas trygghet. Jag yrkar bifall till utrikesutskottets förslag på samtliga punkter.

Fru talman! Jag skall inte bjuda på pajkastning med Stig Alemyr, detta är för allvarligt. Kanske skriver jag i stället ett lundaspex om äventyren i utrikesutskottet någon gång. Men jag skall ställa några mycket seriösa frågor. Först och främst: Varför har socialdemokraterna så bråttom? Aftonbladet och andra socialdemokratiska tidningar har ställt den frågan om och om igen: Varför är det så bråttom om det ändå inte går att bli medlem förrän i slutet av 1990 talet? EGs regeringskonferenser börjar i slutet på nästa vecka. Svaret på många grundläggande frågor kommer rimligen under nästa år. Varför har ni då så bråttom med detta principbeslut att ni måste sätta upp det som en fotnot i ett krispaket? Varför kunde ni inte ta det litet lugnare och invänta en seriös debatt i offentligheten och ge folk en chans att sätta sig in i frågan? Vidare: Om det nu visar sig att ni gör en felaktig bedömning och vi gör en riktig bedömning om EGs utveckling till en militärpakt, vad gör ni då? Vad gör ni om svaret kommer om några veckor eller månader att man tar definitiva steg på vägen mot en militärpakt? Får vi då klara besked från socialdemokratin att ni avbryter förberedelserna för svenskt EG-medlemskap? Kunde vi få detta helt klarlagt redan här i dag skulle debatten skingra dimmorna på i varje fall en väsentlig punkt när det gäller förtroendet för Sveriges utrikespolitiska hållning. Den sista frågan handlar om en kommande valrörelse. Vad skall ni egentligen slåss med moderaterna om? Jag hörde häromdagen att Ingvar Carlsson talade om att högerkrafteran ville utnyttja den ekonomiska krisen för ett systemskifte. Jag drog slutsatsen att han själv anser sig tillhöra högerkrafterna, för det är precis vad socialdemokraterna gör. Det stora systemskiftet kommer ju när vi går in i EG. Socialdemokraterna har i betänkandet skrivit ihop sig med moderaterna och folkpartiet om en bedömning som inte bara handlar om EG, utan som handlar om hela samhället. De har skrivit fast sig i en bedöming där de tycker att EG överlag är lika bra eller t.o.m. bättre än Sverige i de flesta avseenden. Det är precis moderaternas uppfattning. De tycker att EG-samhället är bättre. Vad skall ni slåss med dem om? Vi kommer att på punkt efter punkt påpeka att ni i allt väsentligt är överens om EG, om energipolitik, om skattepolitik, om sjukförsäkring, om socialpolitik, om allting. Detta är den helt övergripande frågan. Denna debatt visar i alla fall en sak: det finns en grå majoritet och en grön opposition.

Fru talman! Jag har full respekt för Stig Alemyr som en sedan länge övertygad europé. Jag tror också att det finns många andra sådana i hans parti. Men jag måste lyssna när utrikesministern så sent som den 10 oktober här i kammaren anförde fem skäl mot EG-medlemskap. Jag kan också läsa innantill i socialdemokraternas 90-talsprogram, där det faktiskt står att medlemskap i EG inte kan förenas med neutralitetspolitiken. Man tar alltså avstånd från medlemskap i EG. Min slutsats måste bli att här har skett en omsvängning, och jag är, Stig Alemyr, mycket glad över denna förändrade politik.

Fru talman! Jag visade i mitt anförande att när man går in i en allians, som nu EG utvecklas till, måste det rimligen innebära att alliansfriheten överges. Då hade det varit rimligt att utrikesutskottet åtminstone gjort en analys av vad det innebär för Sveriges vidkommande, för säkerhetspolitik, utrikespolitik och försvarspolitik i global skala. Vad man gjort är att man fört ett resonemang som enbart gäller Europa. Vi har ju inte varit alliansfria bara mot konstellationerna i Europa, utan vi har också stått fritt i förhållande till de allianser som finns i hela världen. Det är denna brist på analys som jag tycker är djupt otillfredsställande. Den andra bristen som jag underströk är brådskan att komma före de två stora EG-konferenserna, som skulle kunna ge mer information om vartåt EG utvecklas. Det är den brådskan som gjort att behandlingen i utskottet blev, som jag ser det, mycket bristfällig. Brådskan har också tagit sig uttryck i att vi i dag fått rättelseblad på våra bänkar. Den tredje bristen som jag uttalade otillfredsställelse över är att man inom arbetarrörelsen inte velat gå in i en offentlig debatt om hela den här problematiken, innan man nu skrider till beslut. Som vi uppfattar det går harmoniseringsprocessen i EG inte att förena med målet full sysselsättning.

Fru talman! Stig Alemyr tyckte att det var onödigt av mig att, när vi nu ändå hade enat oss i utskottet, ta upp det sätt på vilket regeringen hade aktualiserat frågan om ett svenskt medlemskap. Jag delar inte den uppfattningen. Det faktum att vi nu har medverkat till ett positivt ställningstagande i frågan om en medlemsansökan innebär inte att vi godtar det sätt på vilket regeringen aktualiserat frågan. Det vill jag understryka. Vi tycker inte att det var ett särskilt värdigt sätt att ta upp den här stora framtidsfrågan som en del i ett ekonomiskt krispaket. Att över huvud taget presentera Sveriges intresse för ett medlemskap som ett försök att lösa en akut ekonomisk kris ger inte den bästa utgångspunkten för den fortsatta hanteringen av frågan, och det tycker jag att regeringen är värd kritik för. Än allvarligare är att man tog upp frågan utan att ha samrått tillräckligt med de övriga EFTA-länderna, däribland de nordiska länderna. Detta har skapat svårigheter för vårt fortsatta samarbete i den nordiska kretsen och i EFTA-kretsen. Jag tycker att regeringen är värd kritik också för detta. Men denna kritik riktas naturligtvis inte mot utskottets värderade ordförande och hans partivänner i utskottet, utan den riktas mot regeringen. Denna fråga är klantigt skött av regeringen, när den nu har aktualiserats. Men när vi stod inför att ta ställning har vi medverkat till ett positivt ställningstagande, som vi i det läget tycket var befogat.
Fru talman! Av någon helt obegriplig anledning är Per Gahrton intresserad av vad vi skall slåss med moderaterna om. Det klarar vi själva. Det är stora motsättningar i svensk politik mellan moderater och socialdemokrater. Dessa kommer vi att slåss om i valrörelsen, men det angår inte Per Gahrton. Ni har era egna valrörelsefrågor, och dem lägger vi oss inte i. Frågan har uppstått: Varför blev det så bråttom? Jag kan se detta som en berättigad fråga. Det gick fort på slutet -- det är alldeles klart. För egen del insåg jag att det var nödvändigt att såväl fackföreningsrörelsen som industrin och även de europeiska länderna skulle få en klarsignal om Sveriges avsikt. Man kan sedan lägga in alla möjliga faktorer i detta, men det är viktigt att vi når fram till en situation där vi kan tala om för EGs medlemsstater och för hela det svenska näringslivet att vi är beredda att lägga in en ansökan om medlemskap. Bengt Hurtig frågar om vi kan förena vårt mål för sysselsättningspolitiken med ett medlemskap. Detta är en av förutsättningarna, och den finns inskriven i utskottets betänkande. Vi säger där att full sysselsättning nu och framgent kommer att vara det övergripande målet för svensk arbetsmarknadspolitik. Vi har ju förutsett och diskuterat allt detta. Vad vi nu talar om är att ge ett förhandlingsmandat. Om EG utvecklas i en riktning som vi, enligt utskottets mening, inte kan acceptera, då blir det ingenting. Då får vi se vad vi kan förhandla oss fram till. Vi vill starta förhandlingar, och vi får under resans lopp se vad det kommer upp för svårigheter. Vi får då göra det bästa vi kan för att försöka lösa dessa. Bengt Hurtig säger vidare att utskottets behandling varit otillfredsställande och att ett tecken på det är att det kommit ut tilläggsblad. Men dessa tilläggsblad gäller inte utskottets betänkande, utan det är era reservationer, många totalt onödiga, som ni så småningom fått rätta i tilläggsblad. I övrigt finns det ingen kritik att rikta mot utskottets formella handläggning av ärendet.
Fru talman! Jag vet inte vilket humör den värderade utskottsordföranden är på när han tycker att hans politik inte angår oss och att våra reservationer är onödiga. Men jag skall inte fördjupa mig i den sortens debatt utan i stället ta fasta på en annan sak i Stig Alemyrs inlägg. Han säger att det var bråttom för att fackföreningsrörelsen och industrin samt länderna ute i Europa skulle få en klarsignal. Det är intressant att man betraktar denna viljeyttring från regeringens sida som en klarsignal om att Sverige skall medlem i EG, i synnerhet om beslutet blir det som utskottsmajoriteten vill. Då skulle det alltså vara en klarsignal och då skall aktörerna, som det heter i modernt språkbruk, i världen -- framför allt i Europa och i synnerhet i Sverige fr.o.m. i eftermiddag i kväll eller i morgon bitti utgå från att Sverige blir medlem i EG. Men hur går det ihop med centerns uppfattning att vi egentligen inte bestämmer någonting alls i dag. Vi ger visserligen regeringen ett förhandlingsmandat, men vad som sedan händer beror på regeringskonferenser och allt möjligt annat. Vad är det egentligen det handlar om? Är det ett principbeslut som ger klarsignal, som Stig Alemyr säger? Eller är det bara en liten detalj på vägen som innebär att regeringen får rätt att förhandla. Det får regeringen ett klartecken av riksdagen om, men det är fortfarande en massa förbehåll -- väldigt många, om man skall tro på centerns debattörer i dag. Det vore väldigt nyttigt för det svenska folket att få reda vad det beslut som ni planerar egentligen innebär. Är det ett diffust besked eller är det den definitiva klarsignalen som ni kör igenom utan att ha frågat folk?
Fru talman! Det är viktigt, Stig Alemyr, att målsättningen om full sysselsättning finns inskriven i betänkandet. Men jag har träffat många företrädare för EGparlamentet som också har den målsättningen och dessutom målsättningen att den sociala stadgan i EG skulle komma till stånd. Men efter alla dessa decennier klagar de bittert över att ingenting händer, att arbetslösheten fortfarande ligger på 10-procentsnivån och att den sociala stadgan bara blivit en rekommendation. Det är verkligheten bakom de starka krafter som i dag styr Det är naturligtvis förhoppningen att vi skall kunna påverka utvecklingen. Men den påverkan kan arbetarrörelsen i Västeuropa utöva och utövar redan nu utan att vi har ett medlemskap. Det kan man göra genom att stödja och utveckla de organisationer som kämpar nere i Europa. Det är naturligtvis brådskan i utskottsbehandlingen som påverkat våra möjligheter att få allt korrekt och som varit orsaken till att det blivit tilläggsblad. Min kritik riktar sig inte mot tjänstemännen i utskottet, utan det är naturligtvis utskottsledningen som dirigerar och bestämmer vad tjänstemännen skall göra. Vi är tacksamma för den service som vi har fått. Man har gjort så gott som man har kunnat i den brådska som har rått. Jag vidhåller dock kritiken mot den oerhörda snabbhet som man har gått fram med och bristen på debatt ute i samhället innan vi kommit till skott liksom kritiken mot att man inte har kunnat vänta på de beslut som eventuellt kommer att fattas på EGs konferenser.
Fru talman! Vad klarsignalen gäller kan man få reda på om man bara bemödar sig om att läsa utskottets betänkande, vilket Per Gahrton inte gör. Jag hänvisar till formuleringen ''bör regeringen kunna lämna in en svensk ansökan om medlemskap''. Det är det som det handlar om. Det är inte så att vi går in i ett avtal just nu. Det är en lång process till dess att vi är framme vid det, och det har jag försökt att klargöra, men naturligtvis utan framgång när det gäller Per Gahrton. Till Bengt Hurtig vill jag säga att det är klart att utskottsledningen har ett inflytande på kansliets arbete, men utskottet har fört diskussioner vid sammanträde efter sammanträde, och ni har försökt att sabotera arbetet. Alla utskottets ledamöter har haft möjlighet att lägga fram yrkanden som kunnat påverka kansliets arbete. Det står en stor majoritet bakom de direktiv som kansliet har fått. Jag vill också tillägga att kansliet har efterkommit dessa på ett synnerligen skickligt sätt. Det dokument som vi nu har framför oss är kanske ett av de bästa som har producerats i det här parlamentet.

Fru talman! Sveriges riksdag kommer i dag att fatta ett i genuin mening historiskt beslut. Ser vi tillbaka på den europeiska kontinentens utveckling kan vi finna hur den europeiska samarbets och enhetstanken har vuxit sig allt starkare sedan det sista världskrigets slut. Det har varit ett samarbete som har drivits framåt därför att man har velat säkra freden och bygga en bättre framtid för alla och envar i detta gemensamma Europa. Det har dessutom varit ett samarbete grundat i den allt tydligare insikten att nationalstaten inte längre räcker i en tid när idéer, handel, samarbete och mänskliga kontakter bryter ner de gamla gränserna mellan länder och folk. Sverige har länge -- alltför länge enligt min mening -- stått utanför huvudfåran i det europeiska samarbetet. Svenska regeringar och Sveriges riksdag har under decennier sett Europasamarbetet som mest en kommersiell fråga och Europapolitiken som en av utrikeshandelspolitikens många delar. Så ställde sig Sverige redan på 1950-talet utanför och avvisande till det s.k. lilla Europas ansträngningar att med kärnan i Kol och stålunionen bygga upp ett allt närmare samarbete på den europeiska kontinenten. När detta s.k. lilla Europa på 1960 och 1970-talen samt i början på 1980-talet växte och växte, till att i dag omfatta nio av tio medborgare i det demokratiska Västeuropa, valde Sverige att fortfarande hålla sin distans. I början av 1970-talet hade det varit möjligt för Sverige att bli medlem i denna historiska samverkan. Men socialdemokraterna, stödda av centern, fattade den 18 mars 1971 avgörandet att utesluta medlemskap. Det var enligt min mening sannolikt ett av efterkrigstidens allvarligaste misstag i svensk politik. Sverige stängdes därmed utanför möjligheten till ett kvarts sekels deltagande i det europeiska samarbetet. Vi moderater har sedan mycket lång tid tillbaka haft kravet på ett svenskt medlemskap i EG i vårt partiprogram. Jag tror inte att någon på den punkten någonsin har tvekat om vår färdriktning. Vi såg redan för ett antal år sedan att det i början av 1990-talet skulle öppna sig en ny möjlighet, efter möjligheten i början av 1970-talet, för oss att förverkliga denna vår europeiska dröm för Sverige. Mycket av vårt politiska arbete under de år som har gått sedan dess har inriktats på att bidraga till att en dag också göra den drömmen till verklighet. Det gäller riksdagsbeslutet 1988, som mot den proposition som regeringen hade framlagt öppnade dörren, för möjligheten till ett medlemskap efter EES. Det gällde de aktiva insatser som vi alldeles ensamma och -- som vanligt, höll jag på att säga -- alldeles isolerade gjorde i valrörelsen 1988 för att föra ut Europafrågan och för att själva skaffa oss ett mandat för de viktiga ställningstaganden som vi visste skulle komma under de följande åren. Det har också gällt de ständiga debatter som vi har fört i denna kammare och i andra sammanhang med socialdemokrater, som ibland verkar ha förstått så litet av vad som höll på att hända och som därför närmast snubblat från det ena ställningstagandet till det andra i denna för vår nation så oerhört viktiga fråga. Det har också, som Margaretha af Ugglas erinrade om, gällt under de senaste månaderna. Efter ett mycket avgörande och mycket viktigt sammanträde som vi hade i utrikesnämnden i slutet av juni sade jag att Sverige måste ansöka om medlemskap 1991. Jag presenterade en tidtabell som närmast identiskt överensstämmer med den som utrikesutskottets ordförande Stig Alemyr nyss anslöt sig till. För det blev jag i vederbörlig ordning avhånad. Statsministern förklarade att jag bråkade. Andra sade att jag hade alldeles fel. Utrikesministern sade att detta var alldeles omöjligt. Det är inte utan en viss tillfredsställelse som jag i dag noterar att det som för bara några månader sedan för dessa herrar var så väldigt fel i dag har blivit så väldigt rätt. Så sent som i riksdagens speciella Europadebatt den 10 oktober stod utrikesministern själv och radade upp inte mindre än fem tunga skäl som regeringen hade för att medlemskapsfrågan inte fick diskuteras nu. Så kom då valuta och räntekrisen -- ett elände i sig, men ett elände som skulle föra något gott med sig. I den politiska kris som då uppstod snubblade socialdemokraterna ännu ett steg, förmodligen utan att till fullo veta betydelsen av det som de gjorde. De snubblade fram det avgörande steget. Och nu är, fru talman, tärningen kastad. Nu finns det ingen väg tillbaka. Nu leder vår politik in i det europeiska samarbete som vi borde ha varit en del av redan för ett kvarts sekel sedan. Att ansöka om medlemskap är förvisso inte slutet eller ens den avgöranden punkten i denna debatt, men det verkar ibland som om en del skulle tro det. Att ansöka om medlemskap är inte ens början på slutet -- det är på sin höjd slutet på början -- av debatten om Sverige och Europa. Jag är övertygad om att hela 1990-talet för Sverige och för svensk samhällsutveckling kommer att gå i den europeiska integrationens och den europeiska samverkans tecken. På område efter område av vårt samhällsliv kommer Europasamverkan att ställa krav på medverkan från Sverige och från oss svenskar. När man lyssnar på EG-debatten finner man ju att mycket av den handlar om gårdagens eller möjligen om dagens EG. Det må vara mig tillåtet att säga att den debatten till stora delar är ganska ointressant. När vi söker medlemskap i EG söker vi medlemskap i världssamfundets mest dynamiska gemenskap, där nya steg ständigt tas och där steg utöver dessa som nu tas ständigt diskuteras. Vi går in i en europeisk gemenskap där det enda som är riktigt säkert är att vi formar vår egen och Europas gemensamma framtid i ett fast samarbete med andra nationer och folk. Ingenting annat är absolut säkert om framtiden när vi tar detta steg. På torsdag och fredag samlas EGs regeringschefer och i någon utsträckning dess statschefer i det s.k. Europeiska rådet i Rom. De skall då dra upp riktlinjerna och lägga den politiska basen för de två s.k. regeringskonferenser som inleds på lördag och vars syfte är att dra upp riktlinjerna för den nya europeiska samarbetsarkitekturen för 1990-talet. Det handlar om ett nytt EG -- ett EG där målet om ett Europas förenta stater nu börjar att skymta vid framtidens horisont och där 90-talets stora uppgift blir att bygga en politisk, ekonomisk och monetär union. Det är ett Europa som tar ett större steg framåt i sitt samarbete än vad jag tror har gjorts någonsin tidigare om vi tittar tillbaka på de gångna decennierna. Man tar ett stort steg framåt i sitt EG samarbete i medvetande om det ansvar man har för att hjälpa till med den väldiga omvandlingen i Centraleuropa och i det Ryssland vars framtid fortfarande är så oklar. På 1960-talet byggde man upp det dåvarande EEC med tullunionen på handelspolitikens område och med den gemensamma jordbrukspolitiken -- en uppgift som då framstod som väldig och löftesrik. På 1970-talet gick man vidare genom att knyta till sig Storbritannien, Danmark, Irland och framför allt genom säkrandet och stabiliseringen av demokratin i södra Europa: Portugals, Spaniens och Greklands medlemskap. På 1980-talet tog man de avgörande politiska besluten om att gå vidare mot den gränslösa europeiska marknaden och mot det medborgarnas Europa som nu börjar växa fram. På 1990-talet kommer man alls inte att stå still, tvärtom, historien accelererar och nu går man vidare mot den politiska, ekonomiska och monetära unionen med allt vad detta kommer att innebära. Det är detta delvis helt nya samarbete, inte det gamla, som Sverige nu ansöker om medlemskap till. Jag undrar om alla har klart för sig vad det innebär. Det innebär att vi går in i ett starkt utbyggt utrikespolitiskt samarbete, där nationer med samma värderingsmässiga grund strävar efter att i frågor där de anser detta vara lämpligt, forma en gemensam utrikespolitisk linje och där det också kommer att finnas inslag av det som de, men också i vissa avseenden vi, kallar säkerhetspolitik. Jag tycker att det vore bra för Sverige. Det vore bra för Europa. Det ger oss en europeisk roll och europeiska möjligheter som vi tidigare inte har haft, även om det sannolikt medför att utrymmet för snedsteg av den typ som vi har sett exempel på under de senaste veckorna, försvinner ur den svenska utrikespolitiken. Det innebär att vi går med i ett demokratiskt system där våra valda ledamöter i Europaparlamentet gradvis kommer att få alltmer att säga till om och där vi måste acceptera demokratins giltighet också i Europa i dess helhet. Det är bara genom samarbete och genom att skapa idéallianser och åsiktsöverensstämmelser med andra nationer och med andra nationers företrädare som vi kan föra fram våra idéer. Jag är en av dem som tycker att detta är mycket bra. Det innebär att vi går in i en ekonomisk och monitär union som tidigt kommer att etablera inflationsbekämpningens järnhårda företräde i vår ekonomiska politik och som förr eller senare kommer att leda fram till en gemensam europeisk valuta med allt vad detta innebär. Jag är en av dem som är övertygad om att detta är bra för Europa och för Sverige. Det innebär att vi går med på att riva alla de gränser mellan våra europeiska nationer som går att riva och därmed också delar av våra möjligheter att vara alltför annorlunda och avvikande. Det kommer att ge oss som medborgare långt större möjligheter i olika hänseenden än vad vi har i dag, men det kommer att ge oss politiker i olika församlingar mindre makt att styra och ställa med än vi har i dag. Jag tycker att även detta är bra för Europa, Sverige och oss alla. Allt detta och mycket därtill kommer att bli det avgörande historiska steg för vår nation som vi nu öppnar för och som på 90-talet kommer att innebära nya möjligheter för medborgarna och nya begränsningar för den nationella politiken. Jag säger allt detta därför att det för mig är oerhört viktigt att vi tar detta stora steg som övertygade och engagerade européer. Låt mig säga alldeles öppet: Vi får inte upprepa de misstag som bl.a. Storbritannien och vår södra granne Danmark gjorde när de gick in i det europeiska samarbetet. De marknadsförde sitt medlemskap i EG som en kommersiell angelägenhet. De vågade inte föra fram i debatten den politiska dimensionen, framtidsaspekten, för sina nationer. Det har därmed kommit att delvis under en serie av år fungera som det europeiska samarbetets bromsklotsar. Den rollen får Sverige inte ikläda sig, varken medvetet eller omedvetet. Därför måste vi nu börja diskussionen om vad EG-medlemskapet innebär och vad vi kan bidra med som engagerade och övertygade européer i den nya historiska situationen. Det innebär, fru talman, att vi inte kan fortsätta med att ständigt ''komma för sent'' när vi skall ta ställning, ständigt snubbla i de stora frågorna och ständigt göra felbedömningar om vad som faktiskt håller på att inträffa. Kort sagt, Sverige måste nu skaffa sig en Europapolitik. Det har vi hittills inte haft, men vi behöver det nu och dessutom snabbt. Det är den konkreta bakgrunden till att vi vill att det snabbt påbörjas ett konkret arbete för att förbereda en ansökan om medlemskap, förberedelser för de samtal som därefter kommer att föras mellan Sverige och EGs medlemsländer och att förbereda de förhandlingar som därefter kommer att föras över ett mycket brett spektrum av frågor mellan Sverige och EG. Det är ett stort arbete. Det är ett viktigt arbete för oss alla. Det måste vi förbereda, och vi får inte snubbla in i detta också. Jag finner det märkligt att socialdemokraterna i dag säger nej. Kanske skall detta ses som ett uttryck för att osäkerhet om Europapolitiken fortfarande lever kvar. Socialdemokraterna vet inte riktigt vad de själva vill innerst inne, och därför vågar de inte diskutera med andra. Valet -- att välja Europa -- är inte enbart ett tekniskt val. Det är valet av en samarbetsform för Sverige och framtiden. Det är valet av en idé och av samhörighet. Låt mig därför avslutningsvis citera en av de glömda européerna i svensk politisk efterkrigsutveckling, Dag Hammarskjöld, som kom att bli något av en symbol för Sveriges globala, humanitära och kulturella engagemang. Han var, något som ofta glöms bort, en engagerad och övertygad europé. Han skrev 1951 en större artikel under rubriken ''Att välja Europa'', och han skrev så här: ''Vårt val Europa blir Jerusalem, Aten och Rom samt en - - demokrati som är den livsform, i vilken dessa ideal får sitt moderna uttryck. Men därjämte är det Europa självt, sammansvetsat till större organisatorisk enhet, såsom medium för vårt nationella engagemang i en utveckling styrd av ideologin, i riktning mot dess fortsatta förverkligande i livsformerna och -- med nödvändighet -- i samverkan mellan alla dem som svetsats samman till en enhetlig kulturkrets kring traditionen från de tre städerna.'' Detta var betydelsen av att välja Europa för en av efterkrigstidens svenska politiska debatts ledande humanister och kulturbärare. Det argumenterade han för på 1950-talet. Nu skall vi på 1990-talet försöka att förverkliga det vi kan av den europeiska humanistiska tradition som bärs vidare i det demokratiska samarbetet i dagens Europa.